Herr talman!

Vi har kommit underfund med tidigare att det är nödvändigt att göra ändringar med hänsyn till den äldre arbetskraften. Vi har fått gå in för partiella reformer, som möjliggör en förtidspensionering från 63 års ålder. Vi känner inte till vilket resultat pensionsålderskommittén kommer att uppnå.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

Herr talman! Det fall som tas upp i den av mig och mina medmotionärer väckta motionen 480 upprörde på sin tid hela Sverige. Jag var övertygad om att de flesta — eller i varje fall många — kammarledamöter ännu har i gott minne det våldsdåd som drabbade fru Elin Johansson i Växjö för nu mer än tio år sedan, då en sexualmördare överföll henne och vållade henne livsvariga skador. Jag skall bara i korthet relatera fallet. Ett arbetslag med patienter från S:t Sigfrids sjukhus i Växjö sysselsattes den 19 februari 1959 med skogsgallring 2 kilometer från sjukhusets inhägnade område. Bland patienterna befann sig en man, som hade överfallit två kvinnor, Han var sexualmördare och tillhörde den allra farligaste kategorin av kriminella psykopater, Denne man avvek från arbetsplatsen och beredde sig tillträde till en fastighet 700 — 800 meter från arbetsplatsen, där fru Elin Johansson var ensam hemma.

Således skulle det vara tre övervakare då det fanns sex patienter. Men i detta fall skedde ett klart brott mot föreskrifterna genom att det fanns endast två vårdare till åtta patienter. Vidare skedde ett brott mot föreskrifterna genom att området där skogsgallringen skedde inte var effektivt bevakat.

Sålunda får de patienter på sjukhusets specialavdelning, som begått svårare våldsbrott, tills vidare ej deltaga i arbete i utelag, och sådant arbete får ej längre förläggas utanför sjukhusområdet. Vidare har övervakningsmöjligheterna ökats i det utelagen skall bestå av två skötare och högst fyra patienter.” Detta inrikesministerns uttalande gav klara besked om att övervakningen inte hade varit tillfredsställande. Det här fallet har sedan prövats av domstol och slutgiltigt avgjorts genom att högsta domstolen avslagit Elin Johanssons begäran om prövningstillstånd, sedan hennes skadeståndstalan ogillats i hovrätten. Hon har, som framgår av bilaga till motionen, erhållit viss ersättning från anslaget till ersättningar för skador vållade av personer intagna på statliga vårdanstalter. Men den ersättning som utgått har inte tillnärmelsevis varit av sådan storleksordning att den enligt vanliga skadeståndsrättsliga regler När vi förra året diskuterade denna fråga i andra kammaren, framhöll utskottets talesman herr Lindholm, ”att det riktiga är att ändra reglerna och därigenom skapa den nyare rättvisa man vill ha på detta område”. Jag vet inte om herr Lindholm i detta sitt uttalande utgick ifrån att det skulle komma nya skadeståndsregler för skador av detta slag, men av den lagrådsremiss som utarbetats med anledning av förslag till ny skadeståndslag framgår, att denna lag inte innefattar sådana regler att Elin Johansson på något sätt skulle ha möjlighet till ersättning. Jag inledde mitt anförande med att säga att det fall som motionen tar upp upprörde på sin tid hela Sverige. Jag vill också säga, att det är en mycket stor opinion för att Elin Johansson skall få en ersättning av det slag som motionen hemställer om. Och det är väldigt många som i dag är upprörda över att så ännu inte har skett, Jag vill klart deklarera, att jag inte på något vis ifrågasätter att Elin Johanssons fall har blivit prövat enligt gällande lag. Vad jag och mina medmotionärer, liksom reservanterna, däremot vill hävda är att samhället har brustit i sina plikter, och då bör och skall vi visa generositet mot den som drabbats så illa som Elin Johansson, Staten var då överfallet skedde huvudman för S:t Sigfrids sjukhus, och då anser vi att staten i ett fall som detta har ett moraliskt ansvar. Då det anslag som finns för ändamål av detta slag är klart otillräckligt, måste det finnas möjligheter för riksdagen att på det här sättet göra en egen prövning i ett konkret fall. Man kan av uppdelningen i utskottet få den uppfattningen att det skulle gå partiskiljande linjer genom detta ärende, men ändock vågar jag påstå att detta inte är någon partiskiljande fråga. Jag vill hänvisa till voteringen i ärendet i andra kammaren 1970. Det fanns då ingen reservation vid statsutskottets utlåtande, men vid voteringen i kammaren stöddes motionsförslaget av inte mindre än 67 ledamöter representerande samtliga fem partier.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

Herr talman! Låt mig slå fast att det inte råder några delade meningar om det fall som behandlas i motion 480, det är djupt tragiskt. Som herr Gustavsson i Alvesta redan har erinrat om, behandlade vi i riksdagen i fjol en motion med samma innehåll och med samma förslag om ekonomisk gottgörelse till fru Elin Johansson som i den motion vi nu behandlar. Ett enigt statsutskott — det fanns inga reservanter — ansåg att motionen borde avslås, och så blev också riksdagens beslut.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 Herr Gustavsson nämnde inte att fru Johansson vid fem tillfällen under åren 1960—1965 av Kungl. Maj:t beviljats ersättning på sammanlagt 32 500 kronor. Ersättningarna har utgått under femte huvudtiteln, från anslaget Ersättningar för skador vållade av vissa rymlingar, Vidare uppbär fru Johansson förtidspension och pensionstillskott med f.n. 6 624 kronor per år. Fru Johansson har genom skadeståndsprocess mot Kungl. Maj:t och Kronan försökt att få sina anspråk på ersättning tillgodosedda. Hennes slutliga yrkande under processen om ersättningar och livränta överensstämmer helt med den gottgörelse som motionärerna föreslår i årets motion och som också föreslogs i den motion som behandlades i fjol. Processen slutade med att högsta domstolen 1969 inte meddelade prövningstillstånd i fråga om en hovrättsdom, varigenom förd skadeståndstalan ogillades. Fru Johanssons ärende har varit föremål för mycket ingående prövning, såväl av Kungl. Maj:t som av domstol och också av riksdagen föregående år. Utskottet föreslår att motionen inte föranleder någon åtgärd, och jag yrkar bifall till förslaget.
Herr talman! Fru Skantz frågade vad som har inträffat sedan vi förra gången behandlade en motion med det här yrkandet. Något speciellt har ju inte inträffat, men fler och fler har kommit underfund med att frågan är av sådan art att riksdagen bör träda in och hjälpa fru Elin Johansson. Fru Skantz nämnde att fru Johansson har fått 32 000 kronor, men då är att märka att däri ingår exempelvis advokatkostnader med 2 850 kronor, Fallet är prövat enligt gällande rätt. Det underströk jag i mitt första anförande. Men vi vet att gällande rätt inte ger utrymme för ersättningar av det slag som vi önskar, Det föreligger förslag till ny skadeståndsrätt, och det har väl tillkommit för att de nuvarande reglerna inte är tillfredsställande. Men jag vill än en gång säga att förslaget till ny lag inte ger ersättning ens i ett sådant fall som detta.

Herr talman! I en reservation till socialutskottets betänkande nr 15 har vi reservanter begärt att riksdagen bifaller yrkandet i motionen 482 att hos Kungl. Maj:t hemställa om en utredning om hemarbetets värdering, syftande till bättre social trygghet för dem som arbetar i hemmet. Som motionärerna anför är stora grupper, framför allt kvinnor, av olika skäl hänvisade till att utföra sin livsgärning i hemmet. De upplever det ofta så att de ställs vid sidan om, när beslut fattas för att skapa större trygghet på olika områden. Motionärerna har berört vad arbetet i hemmet betyder inom familjejordbruken och de små företagen, vad det betyder för barntillsyn och för möjligheterna att omhänderta gamla och sjuka i hemmet. Det är bara några exempel. Vi kan väl utan vidare konstatera att på alla dessa områden utgör hemarbetet en vinst, i många fall en betydande vinst, för samhället. Motionärerna anför att om hushållsproduktionen skulle tas upp till värdering, och om man då även skulle ta med vårdoch uppfostringsinsatserna i värderingen, skulle det svara mot en höjning av bruttonationalprodukten med 25 procent. Detta enligt en utredning som organisationen Husmodersförbundet hem och samhälle gjort på eget initiativ.

Det blir väl alltid svårt att fullt rättvist bedöma vad arbete i hemmet verkligen är värt; t.ex. värdet av att barnen vet att de har någon av föräldrarna hemma som de kan vända sig till med sina problem, eller värdet av att ett familjejordbruk eller ett småföretag kan fungera därför att kvinnan — i de flesta fall — uppoffrar sig i nedvärderat hemarbete. Värdet av en större trivsel och bättre hemmiljö är väl också svårt att avgöra, Men så mycket torde stå klart att hemarbetet är klart undervärderat när det gäller sociala förmåner, och en värdering av olika insatser bör inte vara omöjlig att göra. Nu påstår utskottets majoritet att det inte är behövligt att man har tillgång till värdering av hemarbetet för att kunna förbättra den sociala tryggheten för den aktuella gruppen. Det är väl i viss mån riktigt. Men här kan man fråga: Varför har då inte de hemarbetande fått den förbättring av sociala förmåner som de egentligen skulle vara berättigade till? Om man på socialdemokratiskt håll anser att det går att göra förbättringar av de sociala förmånerna för dem som arbetar i hemmet utan att ha det säkrare underlag som vi reservanter vill ha fram genom en värdering av hemarbetet, varför har då inga förbättringar föreslagits från socialdemokratiskt håll? Och varför har socialdemokraterna gått emot förslag som syftat till sådan förbättring på olika områden för de hemarbetande? För att få fram en så rättvisande grund som möjligt för värderingen av det arbete som utförs i hemmen har vi reservanter ansett oss böra tillstyrka förslaget i motionen i denna del. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av herr Gustavsson i Alvesta m, fl.

Men de här utredningarna som utskottet talar om kommer ju bara att perifert gå in på de hemarbetandes problem, Utskottet nämner bl.a. låginkomstutredningen. Inom parentes sagt, herr talman, vill jag verkligen understryka att det är på tiden att vi får ett förslag från den nu, så att vi kan ta ställning till det problemet. Inom låginkomstutredningen gör man en sociologisk undersökning angående de hemarbetandes hemförhållanden; den skall dock inte innehålla någon utvärdering.

Utskottet medger också att en utvärdering kan vara av viss betydelse.

Jag menar att de hemmamakar som utför ett produktivt arbete i hemmet bör kunna inplaceras i det sociala trygghetssystemet, så att de inte kommer i sämre läge än de yrkesarbetande. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till den reservation som är bifogad socialutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! Motion 482 berör de hemarbetande kvinnornas situation. Motionen som sådan är ganska oklar. Den tar upp en hel del problem i det här sammanhanget, problem som gäller möjligheter till arbetsmarknadsutbildning, samhällsservice av olika slag, avlösning vid sjukdom och semester, förtidspension, möjligheter att få förvärvsarbete, möjligheter att få barntillsyn osv. De krav som reses i motionen och som också finns i reservationen till utskottsbetänkandet går ut på att vi behöver en utredning om hemarbetets värdering i syfte att åstadkomma social trygghet.

Utskottet redovisar ett flertal utredningar som sysslar just med dessa frågor. Till det som redovisas i utskottets betänkande kan också nämnas att familjepolitiska kommittén har att utreda frågan om ett eventuellt vårdbidrag. De krav och de problem som tas upp i motionen spänner alltså över ett mycket stort fält. I det slutliga yrkande som är kvar i reservationen krävs bara en utredning om hemarbetets värdering, Det talas om de hemarbetande kvinnornas situation, Hemarbete är ju något som bedrivs av både män och kvinnor, även om det av tradition oftast och till största delen utförs av kvinnor. Hemarbetande är ju alla i någon form mer eller mindre, även de som är förvärvsarbetande. Utskottet har i sitt betänkande hänvisat till materialet från låginkomstutredningen, Som fru Frankel mycket riktigt sade, är det en sociologisk undersökning och inte i sig någon utvärdering. Enligt vad jag har mig bekant skall denna utredning ganska snart läggas fram.

Herr talman! Jag skall bara be att få göra fru Sigurdsen uppmärksam på att det i reservationen inte står någonting om hemarbetande kvinnor, utan det står om de hemarbetande. Jag vill påpeka att jag yrkade bifall inte till motionen utan till reservationen,

Herr talman! Jag blev något konfunderad när jag läste kulturutskottets betänkande nr 11, där bl.a. motionen 1262 behandlas. Vi är några stycken som i denna motion yrkar att sjömansvårdsstyrelsens präster som tjänstgör i utlandet bör i lönehänseende behandlas på samma sätt som sina kolleger i hemlandet. Vi menar att det måste vara en lika Gudi behaglig gärning att vara sjömanspräst i Rio de Janeiro som i Helsingborg t.ex.

Jag har ingenting emot att man har en präst som tjänstgör bland svenskarna i Schweiz — de kan behöva sin präst, tror jag — men jag tycker inte man har anledning värdera det arbete mindre som svenska präster utför bland svenska sjömän i utländska hamnar.

Menar utskottet att man på annat sätt bör finna en lösning av deras problem, t.ex. en lösning i förhandling med avtalsverket, så att avtalsverket kan inplacera också dessa präster i det lönesystem som gäller för kåren i övrigt? Nu kan det anföras att sjömansprästerna får sin bostad genom sjömansvårdsstyrelsens försorg, men då skall man tänka på att styrelsen där får laborera med frivilliga medel. Ingen kan väl finna det tillfredställande att en del av lönen tas ur kyrkofonden och en del av insamlade medel. I sammanhanget bör också erinras om att det inte bara är 19 präster som sjömansvårdsstyrelsen har att dra försorg om; utöver dem finns det 64 personer i styrelsens tjänst som avlönas med frivilliga, insamlade medel. Detta tycker jag gör att det blir ännu mer angeläget att dessa 19, som det här gäller, får sin lön odelat från kyrkofonden, Jag kan inte förstå det rimliga i att om en präst arbetar här hemma skall han ha sin lön av allmänna medel men om han arbetar utrikes bland svenska sjömän så skall man tigga ihop en del av hans lön. Det kan inte vara en tillfredställande ordning. Utskottet hänvisar nu till den utredning rörande den kyrkliga verksamheten utrikes som initierades av kyrkomötet 1970, men den utredningen har inte mycket med den här sakfrågan att göra.

Jag har inte för avsikt att nu ställa något yrkande, men jag vore tacksam att få något mera kött på benen när det gäller de vänliga ord som utskottet har presterat om sjömanskyrkans arbete.
Herr talman! Det råder inga tvivel om att utskottet menar allvar, när utskottet skriver att man uppskattar sjömansprästernas arbete, Det har vi varit helt överens om, Vi har också varit helt på det klara med att sjömansprästerna bedriver en uppskattad verksamhet bland sjömännen.

Nu hävdar sjömansvårdsstyrelsen att det är rimligt att kyrkofondsbidraget uppräknas så att det svarar mot hela bruttolönen för prästerna. För närvarande är det så att 19 av de utomlandsstationerade prästerna får en lön som motsvarar komministerlönen i Sverige; de andra prästerna avlönas av sjömansvårdsstyrelsen.

Vi har sjömanspräster utomlands som utför ett uppskattat arbete, och vi vill inte att deras verksamhet skall upphöra, Då kan det ju ligga åtskilligt i att staten skall svara för hela lönen till dem.

Det är på de grunderna som vi har skrivit vårt betänkande, där vi har konstaterat att vi inte kan tillstyrka motionen, Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Herr Mattsson i Lane-Herrestad fortsätter med sin vänlighet, och det uppskattar jag, men det finns tyvärr inte mycket substans däri. ”Det ligger åtskilligt i vad motionärerna anför”, säger herr Mattsson, men tar ändå sin tillflykt till den här i kammaren ofta förekommande manövern att hänvisa till en utredning. Vi vet ju inte när en sådan utredning blir färdig.

Att likställa människor är ju en princip som vi inte närmare behöver utreda,
Herr talman! När denna motion behandlades i utskottet stödde jag den från början och var beredd att också följa upp den med en reservation, om så skulle behövas. Men då vi undersökte saken — bland annat träffade vi sekreteraren i sjömansvårdsstyrelsen — kom det fram uppgifter som visade att frågan om sjömansprästernas löneförmåner är föremål för behandling i avtalsverket eller på motsvarande sätt — jag vet inte var det är man har att besluta om detta. Det som sägs om utredningsarbete överst på s. 4 i betänkandet avser alltså enligt min mening inte bara den utredning som sjömansvårdsstyrelsen själv har gjort och som visar vilket antal tjänster det gäller och hur det förhåller sig med löneförmånerna. Det var därför min, och som jag trodde, utskottets uppfattning att denna fråga löstes på den väg den bör lösas och att det var klart att sjömansprästerna liksom prästen som sköter om de kanske rika svenskarna i Schweiz skall få lön på samma sätt, och på samma sätt som prästerna i hemlandet. Jag avstod alltså från att avge någon reservation. Jag fattar herr Mattssons uttalande här så, att motionären har anledning att anse sin motion om inte bifallen så dock besvarad på sådant sätt, att det han är ute efter automatiskt kommer.
Herr talman! Jag vill tillägga att det inte är första gången vi motionerar i det här ärendet. Vi gjorde det i fjol också, och vi fick en välvillig skrivning då med. Majoriteten i utskottet sade att om den utredning presenterades som herr Nilsson i Agnäs talade om så skulle man bättre kunna ta ställning till frågan, Nu har utredningen presenterats, och likväl sker ingenting. Detta är ganska beklagligt. Det är så att sjömansprästernas löner hitintills inte har bestämts via avtalsverket — de har stått utanför — men det torde vara den rimliga vägen, Välvilligheten från utskottet är inte den jag hade väntat. Jag ber fördenskull, herr talman, att få yrka bifall till motion 1262.
Herr talman! Något har väl ändå hänt sedan frågan behandlades förra året. Kyrkomötet, som är högsta instans i kyrkliga angelägenheter, har fattat beslut om denna utredning som nu har tillsatts och som skall se över hela fältet. Något har alltså hänt, herr Werner. Kyrkomötet hade givetvis någon avsikt med denna utredning. Att döma av vad sekreteraren sagt är detta heller inte en utredning som skall arbeta under många år framåt. Det är väl möjligt att det inte är så enkelt som herr Werner säger, att saken gäller bara dessa 19 präster, Kyrkan bedriver en livlig verksamhet bland svenskar i utlandet, och hela fältet skall ses över av utredningen. Prästerna har ju en lön som motsvarar bruttolönen för komministrar här i Sverige. Svenska folket har också förståelse för denna verksamhet; genom kollekter och på annat sätt kommer det in pengar. Prästerna förlorar alltså inte på detta — det är bara så att utgifterna till en del täcks genom frivilligt insamlade medel i stället för att bestridas ur kyrkofonden, Detta är något som också bör beaktas i denna debatt.
Herr talman! Utredningen sysslar inte primärt med sådana frågor, utan dess väsentligaste uppgift är att organisera all den kyrkliga verksamhet som förekommer utanför landets gränser. Det är klart att ekonomin kommer in i det sammanhanget, men inte speciellt med tanke på dessa 19 präster. När utredningen är klar, blir det nog fråga om helt andra lönelyft än dem vi yrkar i dag. Dessa är ytterligt blygsamma, som herr Mattsson säkerligen vet. Herr Mattsson anför också att de här prästerna för närvarande har en bruttolön som motsvarar den för en komministratur i Sverige. Det är inte helt sant, för här hemma kommer boendekostnaden in, Sjömansprästerna binds till en viss lägenhet. De får inte ut dessa 300 kronor, utan sjömansvårdsstyrelsen måste göra en schablonmässig avräkning från lönen. Jag tycker att det är helt otillfredsställande att man skall behöva tigga ihop pengar till boendekostnaderna för svenska präster, medan man varit generös nog och höjt lönen för en präst i Schweiz med fyra tusen kronor. — Man hade kunnat förvänta att herr Mattsson och utskottet i övrigt hade gjort någon liten randanmärkning angående den präst som skall serva svenskarna i Schweiz. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.
Nr 79 Herr talman! Nej, men konsekvens och jämlikhet passar bra in i Torsdagen den
Herr talman! Vi skall väl ändå inte bygga upp vår debatt på avundsjuka mot en präst som fått en löneförhöjning.

Herr talman! Jag hade tänkt hålla ett anförande om den kraftigt försenade centrumbebyggelsen i studentstaden vid Frescati. Jag hoppas kammaren ursäktar om jag bara hänvisar till mitt och fröken Anderssons i Stockholm särskilda yttrande. Vill någon veta mera står jag till tjänst utanför kammaren.

Herr talman! I likhet med herr Wikström skall väl också jag avstå från att hålla något långt anförande, men jag skall åtminstone säga några ord med anledning av motionen 425 som vi, två ledamöter, har väckt. Det 105 beror framför allt på att det från jägarhåll har begärts att vi skulle framföra önskemålet att sänka åldersgränsen för innehav av jaktstudsare. Enligt anvisningarna i vapenförordningen måste man för att förvärva studsare ha fyllt 21 år. Vi påpekar i motionen att man inkallas till militärtjänst långt före fyllda 21 år. Där får vederbörande utbildning i att hantera skjutvapen och tillika träning i skjutning. Vi menar att får man det förtroendet i militärtjänst, bör samma förtroende gälla vid utövande av jakt. Om någon vill förvärva en älgstudsare, måste han först avlägga skjutprov. Det har inte märkts någon direkt skillnad på skjutskicklighet mellan de yngre och äldre som avlägger dessa prov. De som inte klarar provet får inte något tillstånd att inneha jaktstudsare, och detta anser vi vara en betryggande kontroll av lämpligheten att inneha nämnda vapen. Vi har i motionen föreslagit att åldersgränsen sänks från 21 till 19 år. Man kan se på remissyttrandena. Naturvårdsverket har uttalat att verket inte har några erinringar mot en lämplig sänkning av åldersgränsen för innehav av kulvapen för jaktändamål men säger också att frågan är föremål för övervägande vid pågående omarbetning av vapenförordningen samt har ett visst samband med arbetet inom jaktmarksutredningen,. Därför kan verket kanske inte för närvarande helt ansluta sig till att det nu skall beslutas om denna åldersgräns. Även rikspolisstyrelsen har uttalat sig för en sänkning av åldergränsen för innehav av detta jaktvapen, Men inte heller rikspolisstyrelsen vill direkt uttala sig om den lämpliga åldern. Yttrandet innebär i alla fall en tillstyrkan av motionen i dess huvudsyfte, nämligen att åldersgränsen sänkes. Svenska jägareförbundet har i sitt remissyttrande tillstyrkt motionens syfte med det tillägget att förbundet vill sänka åldersgränsen ytterligare ett år. Det gläder mig faktiskt, efter de diskussioner som tidigare har förts här beträffande Svenska jägareförbundet, att förbundet verkligen har gått på vår linje när det gäller denna fråga.

Därför har jag inget yrkande, Vidare tror åtminstone vi motionärer att motionen och de remissyttranden som avgivits över motionen kommer att leda till att detta problem kommer att lösas inom en snar framtid.

Herr talman! Arbetsförmedling i förvärvssyfte är förbjuden. Genom beslut i höstas skärptes straffet för öveträdelse av detta förbud. Straff infördes också för den som anlitar sådan olaglig arbetsförmedling. Det bör kanske som inledning till den här diskussionen påpekas att såväl det allmänna förbudet som den föreslagna straffskärpningen accepterades av ett enhälligt andra lagutskott.

Det är också svårt att övervaka efterlevnaden av ett sådant här förbud. För det tredje har ingen kunnat påvisa några direkta skadeverkningar av att man gör undantag för skrivbyråerna, i synnerhet inte om det skulle ske i de mycket noga lagreglerade former som 1966 års utredning föreslog, som tillstyrkes av flertalet av remissinstanserna, och som finns utformade i reservationen till utskottsbetänkandet. Denna enskilda vikariatsförmedling på kontorsområdet är tillåten i tio europeiska länder, däribland de övriga skandinaviska. Ingen har kunnat visa att några skadeverkningar har uppträtt i de länderna. För det fjärde: Om man genomdriver och upprätthåller detta förbud finns det risk för betydande skadeverkningar både för byråernas kunder och för deras anställda, De anställda har också i stort antal uppvaktat regeringen för att få ett undantag från lagen för skrivbyråerna. Vi anser det bakvänt att upprätthålla detta förbud och t.o.m. skärpa straffet, innan man på annat sätt har ordnat så att vikariatsbehoven kan fyllas, Ibland har man invänt mot de enskilda skrivbyråerna att de bara tar den mest kvalificerade arbetskraften och lämnar åt den offentliga arbetsförmedlingen att lösa övriga arbetssökandes problem. Detta skulle då bli svårare eftersom de enskilda byråerna drar till sig kunderna, Som svar på detta kan påpekas att dessa byråer har personal på alla kvalifikationsnivåer. Men självfallet vill de bara förmedla sådana personer som kan utföra de arbeten det gäller. Den målsättningen har väl också den offentliga arbetsförmedlingen? En annan sak är naturligtvis att de enskilda skrivbyråerna har större förutsättningar att klara denna uppgift, eftersom de har som förmedlare människor som är speciellt inriktade på just denna bransch, eftersom de känner sina anställda bättre — de har gjort intervjuer med dem, och de gör efterkontroll av hur de sköter sina uppdrag — och eftersom de också kan utföra förmedlingen snabbare. De ambulerande skrivbyråerna förmedlar också till stor del arbetskraft, som annars brukar anses svårplacerad, dvs. äldre arbetskraft. Över 30 procent av dem som varit aktuella i de byråer som det närmast är fråga om var över 40 år under förra året, och drygt 15 procent var över 50 år. Det totala antalet var ungefär 1 800 personer, Ibland sägs att förmedlingarna inte bara gäller vikariat utan även fast anställning. Även på den punkten talar fakta ett annat språk. Aktuella siffror från förbundet är att bara 28 procent av uppdragen rör två veckor, 13 procent gäller en månad, 1 procent gäller två månader, 2 procent gäller tre månader, Övriga förmedlingar är alltså kortare tid än två veckor. Det är uppenbarligen fråga om just vikariat och begränsade entreprenader och inte om några fasta anställningar hos kunderna, Det främsta motivet när man införde skärpningen av lagen förra året var att man ville komma åt uthyrningen av arbetskraft inom varvsindustrin, Där kan det ofta vara fråga om betydligt längre perioder. Det ironiska i situationen nu är, att man inte tycks komma åt varvsuthyrningen — det uppgavs t.ex. i det TV-program om varvens grå arbetskraft, som sändes den 14 mars i år, Om riksdagen följer utskottets förslag, förhindrar man däremot en nyttig verksamhet, som fortfarande utnyttjas av en rad statliga och kommunala inrättningar helt enkelt därför att det är det bästa sättet för dem att effektivt klara vikariatsfrågorna på sina kontor. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen,

Herr talman!

Utskottet erinrade slutligen om att utredning angående arbetsförmedling på vissa yrkesområden m., m, under sitt fortsatta arbete bl.a. skulle undersöka behovet av speciella åtgärder för att effektivisera förmedlingen av tillfälliga anställningar inom kontorsområdet. Denna utredning forceras nu. Vi har från utskottsmajoriteten funnit att sedan riksdagen senast behandlade frågan och tog ställning det inte har framkommit något som ger anledning till någon ändrad ståndpunkt från riksdagens sida. Jag vill, herr talman, tillägga att vår arbetsmarknadspolitik förutsätter en väl fungerande offentlig arbetsförmedling. Det är inte bara fråga om förmedlande åtgärder. Vi har genom politiska beslut skaffat oss en rad arbetsmarknadspolitiska medel för att förverkliga de målsättningar som vi satt upp. Samhället har alltså påtagit sig ett betydande ansvar för att arbetsmarknaden och näringslivet skall fungera effektivt, och härvid har vi byggt upp en arbetsmarknadsorganisation, som under AMS ledning och ansvar har att förverkliga de målsättningar vi satt upp. Det sker en ständig anpassning till den utveckling som vår arbetsmarknad genomgår. Den offentliga arbetsförmedlingen blir därför vad vi gör den till. Det är därför enligt vårt förmenande oförenligt med samhällets ansvar för den enskildes rätt till arbete att tillåta andra att bereda sig vinst på möjligheten att förmedla arbete. Uppgiften med detta skall samhället svara för. Det är detta frågan gäller, Utskottsmajoriteten yrkar därför avslag på motionen och, herr talman, jag ber med det anförda att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! På en punkt kan jag hålla med herr Johansson i Simrishamn: inget nytt har tillkommit sedan riksdagen behandlade denna sak senast. Det är just detta som är det beklagliga, eftersom det finns ett behov av en bättre fungerande offentlig förmedling här. Det har inte tillkommit något nytt som skulle kunna klara den uppgiften. Ändå vill man förhindra den enskilda vikariatsförmedling, som uppenbarligen fyller ett behov även för t. ex, statliga och kommunala inrättningar. Det finns en utredning som arbetar, men det finns ingenting i praktiken som kan lösa dessa frågor i verkligheten. Det är just detta som är problemet. Man kan ha en allmän princip, och den ansluter vi oss nog till alla, att arbetsförmedling genom offentliga organ skall vara huvudregeln. Men varför skall man låta denna princip gå i vägen för en vettig lösning just på detta område, som är särpräglat i förhållande till andra sektorer. Detta visas ju av att man i andra länder gjort undantag just för kontorsförmedling. Också i Sverige har vi haft en statlig utredning som har föreslagit detta. Nu säger herr Johansson att det är oförenligt med samhällets ansvar för de arbetssökande att någon skall få bereda sig vinst på att förmedla jobb. Jag kan inte riktigt följa med. Varför skulle detta vara oförenligt med samhällets ansvar för de arbetssökande? Här finns en grupp människor som får sitt arbete genom dessa byråer och som har begärt hos myndigheterna att byråerna skall få fortsätta att arbeta, Det vill man förbjuda och ta bort. På vilket sätt uppfyller man då sitt ansvar mot dessa arbetssökande? De kan inte få sina problem lösta av den offentliga arbetsförmedlingen i dag. Det är väl att sämre uppfylla sitt ansvar mot dessa människor? Utskottet och herr Johansson hänvisar till att detta förbund kan söka tillstånd som organisationsförmedling. Då kan man inte göra någon vinst, men man får ändå förmedla vid sidan om den offentliga arbetsförmedlingen, Varför skulle då samhällets ansvar vara sämre om dessa firmor får göra det med någon liten vinst? Enligt reservanternas förslag skall denna vinst inte få vara orimligt stor, utan ligga inom ramen för vad som är skäligt, vilket skall bedömas av arbetsmarknadsstyrelsen, Ansvaret för de arbetssökande blir väl i båda fallen lika litet från samhällets sida, om det nu sker genom en organisationsförmedling, en lösning som herr Johansson hänvisar till, eller om det sker genom dessa företag i enskild verksamhet. Jag får väl tolka herr Johanssons inlägg så att han menar att dessa byråer, som det närmast gäller, bör få tillstånd, som de väl redan har sökt, som organisationsförmedling. Men samhällets insats blir ju i båda fallen lika stor, eller rättare sagt lika liten,
Herr talman!

Vad det här gäller är att det inte skall finnas möjlighet att utnyttja eller ta ut vinst på förmedling av arbete, Det är en princip att förmedling skall kunna ske kostnadsfritt. Det har aldrig ifrågasatts att de människor som det här rör sig om har möjligheter att via arbetsförmedlingarna på den traditionella vägen söka kontakt med de arbetstillfällen och den sysselsättning som kan finnas. Det finns alltså inget belägg för att vi ställer dem utanför denna möjlighet. Sedan säger herr Romanus att andra länder har liknande byråer — och det är alldeles riktigt. Men jag vill erinra om att man exempelvis i Norge och Danmark på senare tid har tagit upp en debatt härom. Man har kommit till en annan uppfattning än tidigare och är nu i färd med att avskaffa, eller i varje fall kraftigt beskära, dessa byråers verksamhet. Jag anser att det finns möjligheter att via de traditionella vägarna — den förmedling som arbetsmarknadsverket erbjuder — ge dessa människor arbete och möjligheter att komma i kontakt med de arbetstillfällen som finns. Därvidlag är det arbetsmarknadsverkets och arbetsförmedlingarnas uppgift att sammanföra utbud och efterfrågan. Herr talman! Jag vill till slut än en gång erinra om den utredning som är tillsatt och som har att se på dessa frågor. Det utredningsarbetet håller för närvarande på att forceras. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Johansson i Simrishamn sade att han skulle undervisa mig i hur den offentliga arbetsförmedlingen fungerar. Nu tycker jag kanske inte att han gjorde det. Det är inte heller så lätt, eftersom den inte fungerar på detta område — och det är det som är problemet.

Det hjälper inte dem som behöver denna arbetskraft snabbt om man hänvisar till en utredning,
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Romanus att arbetsförmedlingen fungerar. Dessa människor har att i vanlig ordning anmäla sig som arbetssökande vid arbetsförmedlingen och de som vill anställa dem har att där anmäla sitt behov. Detta sker kostnadsfritt och samtidigt får man — vilket också ingår i arbetsförmedlingens uppgift — en överblick över situationen på arbetsmarknaden.

Jag fick ett vänligt svar, innebärande att man på torsdagen i samma vecka skulle skicka ut en stencil om detta arbete och sedan skulle vi se om det blev napp i veckan därpå, Jag sade att jag inte kunde låta de häktade sitta kvar i väntan på att först stencilen skulle skickas ut på torsdagen och på att det därefter möjligen skulle bli napp veckan därpå. Arbetsförmedlingen fungerade alltså inte. Lyckligtvis hade jag privata kontakter, som inte heller tillhörde någon privat skrivbyrå, och lyckades ordna saken, men det var inte tack vare arbetsförmedlingen utan trots den. Det föreligger här ett allvarligt missförhållande, Jag tycker att det är ganska egendomligt att man kan utöva ett sådant principrytteri att man, om det glappar i samhällets maskineri, inte tillåter enskilda att ta vid tills samhället är i stånd att fylla sin funktion på området,

Herr talman! Folkpartiet har i en partimotion begärt att expeditionsavgiften för ansökan om och anmälan för svenskt medborgarskap borttas. I anmälningsärenden är avgiften 100 kronor och i ansökningsärenden 300 kronor, Utländska medborgare, som bosatt sig här i landet, får alla de skyldigheter som andra medborgare har, förutom värnpliktstjänstgöring. Medborgarskapet medför fullständig likabehandling med andra medborgare, och den främsta förmånen är rösträtt. Det gäller därför att få också de rättigheter som andra medborgare har, och vi anser att man inte skall betala härför, om man uppfyller de krav som samhället ställer på dem som söker medborgarskap. Kostnaderna för medborgarskap kan bli rätt så betungande för en familj med begränsade inkomster. Det förekommer dessutom att det fordras stora penningutlägg för att få medborgarskapet i ett annat land att upphöra, Utskottet är välvilligt i sin skrivning och medger att avgiften kan vara betungande, Utskottsskrivningen andas en viss förståelse för motionskraven, Utskottet vill dock inte ta bort avgiften, och de människor som kommer i kläm på grund av denna avgift är knappast betjänta av att man beklagar dem. Det enda som betyder något är en åtgärd som befriar invandrarna från pålagorna. I reservationen begär vi att avgifterna slopas. Folkpartiledamöterna står ensamma som reservanter, De tre motioner som väckts i denna fråga är signerade av folkpartister, centerpartister och socialdemokrater. Folkpartiets representanter i utskottet är ensamma om att stödja de motioner som väckts av medlemmar i dessa tre partier.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

Herr talman! Vid förra årets riksdag motionerade några socialdemokratiska ledamöter i denna fråga, och vi har i årets riksdag återkommit med kravet på översyn av medborgarskapsavgifterna. Såsom redan tidigare påpekats, finns det skäl att vara kritisk mot framför allt de 300 kronor per person som tas ut i stämpelavgift och mot ansökningsproceduren som sådan, vilken av många upplevs som förnedrande. Förhör hålls med den sökande, och polismyndigheten inhämtar ofta en mängd upplysningar hos arbetsgivare, hyresvärd m.fl. Att proceduren är väl så krånglig har också utskottet instämt i. Det har dock påpekats att handläggningen under senare tid har förenklats, sedan invandrarverket tillkommit. Förra året hade bevillningsutskottet stor tilltro till förenklingsåtgärderna, och man ansåg då att Kungl. Maj:t skulle ompröva avgiftens storlek när erfarenheter av det nya förfarandet hade vunnits. I år visar skatteutskottet dock ingen större tilltro till möjligheterna att påtagligt nedsätta avgifterna genom förenklingar i ansökningsproceduren, Utskottet anför att ”det — med den positiva inställning statsmakterna har till invandrarfrågorna — givetvis är särskilt viktigt att avgifterna avvägs så att medborgarskapsärenden inte kan anses diskriminerade”. Avgiften känns i dag betungande för många sökande, Det gäller särskilt i de fall där kostnaderna blir mycket höga för att göra sig kvitt det gamla medborgarskapet. Det gäller också, såsom invandrarverket påpekat i ett yttrande, i familjer med flera vuxna medlemmar och i familjer som visserligen har inkomst, så att någon avgiftsbefrielse inte kan komma i fråga, men som lever i mycket små omständigheter. Det händer att utländska medborgare, som är kvalificerade för svenskt medborgarskap, avstår från att söka sådant på grund av rädsla för kostnaderna samt för det administrativa krånglet. Jag ser det som något positivt att utskottet i år uttalar att avgifterna nu bör kunna nedsättas. Utskottet är dock försiktigt och vill inte göra någon hemställan hos Kungl. Maj:t utan nöjer sig med att förutsätta att dessa synpunkter beaktas av Kungl. Maj:t i samband med prövningen av en rekommendation som Nordiska rådet nyligen avgivit angående sänkning av medborgarskapsavgiften. Även jag förutsätter att så sker, och jag anser också att våra motionskrav, som går ut på översyn av medborgarskapsavgifterna, därigenom i huvudsak är tillgodosedda, varför jag inte har något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Utskottet är ju helt ense med motionärerna — jag talar nu inte å reservanternas vägnar utan å utskottsmajoritetens — att medborgarskapsavgiften bör sänkas, men utskottet vill inte tillstyrka att avgiften helt slopas. I princip skall enligt 1964 års riksdagsbeslut avgifterna täcka verkets självkostnader för expeditionsavgifterna, De har sålunda icke karaktären av beskattning och avser endast att täcka Nr 79 kostnader, och detta kan inte ske från fall till fall, utan man har då Torsdagen den schablonavgifter. 1967 — 1970 uppgick ärendena till närmare 12 000, 6 maj 1971 och de inbringade statsverket 2,1 miljoner kronor, Dessa avgifter ligger — — — — fortfarande inom ramen för 1964 års grunder. Expeditionsavgiften Statsverkets självkostnader är emellertid väsentligt högre. Det utgår för bevis om förvärv faktiskt en viss subvention, och man har konstaterat att det inte heller 4v Svenskt medborgår att genom rationalisering nå någon nämnvärd kostnadsbesparing. garskap Då är frågan: Skall man nu just för dessa avgifter göra ett undantag från de grunder som riksdagen antagit när det gäller expeditionsavgifter?

De kan knappt anses så särpräglade, säger utskottet, att de utan vidare bör ha nuvarande maximum. Och de får inte avvägas så att de kan anses diskriminerande, Men med hänsyn till att Nordiska rådet gett regeringarna i Finland, Norge och Sverige — Danmark har inga avgifter — en rekommendation om att man skall slopa dessa avgifter förutsätter skatteutskottet att regeringen beaktar de synpunkter som utskottet framfört i detta betänkande. Utskottet nöjer sig med det och hoppas att motionärernas synpunkter blir beaktade. Skatteutskottet följer bevillningsutskottets gamla praxis att när det föreligger en rekommendation på detta sätt eller en utredning i regel inte direkt bifalla motionerna.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
Herr talman! Det är som herr Brandt säger att Nordiska rådet rekommenderat att avgiften skall tas bort. Hade det förelegat hos utskottsmajoriteten en verklig vilja att följa denna rekommendation hade man inte behövt krypa undan på detta sätt och hoppas att Kungl. Maj:t skall föreslå att avgiften skall tas bort. Det är också, tycker jag, rätt intressant att notera vad fru Hjelm Wallén sade från talarstolen här. Man motionerar, men när man kan få ett resultat, då drar man sig undan, Det finns i detta fall bara en klar linje, och det är den som folkpartiet har haft: Tag bort avgifterna, följ Nordiska rådets rekommendation!
Herr talman! Herr Larsson i Umeå bryr sig tydligen inte om att här utgår expeditionsavgifter och att man därför skulle göra ett avsteg från den princip man haft tidigare. Det kan enligt vår mening inte vara helt orättvist om man tar ut någon avgift i likhet med vad man gör för alla 115 andra grupper i liknande situationer.

Herr talman! Herr Brandt förekom mig. Vi har alltså yrkat på en översyn av bestämmelserna om expeditionsavgifterna vid förvärv av svenskt medlemskap. Efter vad utskottet nu har uttalat och den prövning som Kungl. Maj:t kommer att göra av Nordiska rådets rekommendation kommer den översynen till stånd. Därför är vi nöjda med utskottets betänkande,

Herr talman! Ett enigt skatteutskott har visat en sådan brist på förståelse för de problem som värdkommunerna för fritidsbebyggelse har att jag som huvudansvarig för motion 623 måste reagera. I motionen förslår vi en utredning om ändring av fritidshusbeskattningen så att värdkommunerna tillförs ökade skatteintäkter. Med de ökade krav på samhällsservice och miljövård som ställs i dag ökar värdkommunernas kostnader mer än de 20-30 kronor per år som den senaste allmänna höjningen av taxeringsvärdena för fritidshus ger i genomsnitt. Utskottet tror i och för sig inte på den här beräkningen av beloppet, men den stämmer nog, Utskottet har inte redovisat någon egen beräkning utan bara liksom tycker att det torde vara större summor än de som har angetts i motionen, Vi kan som ett exempel på kostnadshöjande åtgärder peka på den nya kommunala renhållningslagen som gäller fr.o.m. i år. Den torde i full tillämpning ge kostnader för värdkommunen av samma storleksordning som vad den senaste taxeringsvärdeshöjningen ger i ökade intäkter. Ökade krav ställs på grönområden och badplatser, på sanering av äldre fritidsbebyggelsområden, på bättre brandsförsvar och ökade insatser från byggnadsnämnd och hälsovårdsnämnd, Ja, den här uppräkningen av kostnadshöjande insatser från värdkommunen kan göras mycket längre. Nu tror utskottet att det här problemet löser man med taxor och avgifter. Men den praktiska verkligheten talar ett annat språk, det vet var och en som är kommunalt verksam i en värdkommun. Allting får inte kommunen ta betalt för, och det man får ta betalt för, det får man inte ta ut full kostnadstäckning för av många olika skäl, ibland på grund av att taxor och avgifter inte kan ges en erforderlig differentiering och höjd. Allmänna exploateringsavgifter är inte tillåtna vid nyexploateringar, Man får bara ta ut specialdestinerade avgifter via exploateringsavtalen. Så det som utskottet hoppas på här är i praktiken inte värt så förfärligt mycket. Utskottet rör sig allmänt med så lösa begrepp — ”torde” och ”kan antas” och ”synes” — att betänkandet gör ett ytligt intryck, Eftersom utskottet uppenbarligen tagit ganska lätt på den här frågan och i stor utsträckning inskränkt sig till att hänvisa till tidigare uttalanden av bevillningsutskottet, kan det vara intressant att ta del av bevillningsutskottets uttalande år 1969. Då anförde bevillningsutskottet bl.a. att ”för åtskilliga utpräglade fritidskommuner de skatteintäkter och avgifter som kan erhållas från sommargästerna ofta inte torde förslå till täckande av de kostnader som fritidsbebyggelsen medför.

I det här sammanhanget kan man inte gå förbi de särskilda kostnader som det rörliga friluftslivet orsakar, men de kan företrädelsevis och i stor utsträckning ges regional fördelning på landstingskommunal nivå. När man så har att diskutera olika alternativ för beskattning av fritidsboendet är det alternativ som hänför sig till fritidsfastigheten klart överlägset alternativet med överföring av inkomstskatt från permanentbosättningskommunen, Herr talman! Det vore mycket att tillägga, men med hänsyn till tidpunkten inskränker jag mig till att yrka bifall till motionen 623. Om jag inkräktade ytterligare på ledamöternas förväntade fritid, skulle det ju kunna tänkas att man tog upp frågan om beskattning av ledamöterna i Stockholm på grund av fritidsbosättning här.

Herr talman! Vi har kommit dithän i samhället att allt fler har förmånen att skaffa sig ett fritidshus, kanske ett litet torp, någonstans ute i bygderna och komma ifrån den stressande storstadsmiljön, Detta är naturligtvis att notera med den största tillfredsställelse. Men det skapar också problem, som oftast drabbar den lilla fritidskommunen. En kommun som exempelvis ligger vid en attraktiv kustremsa är oftast en högskattekommun. Det kan inte vara rätt att en bygd, där man kanske har vissa sysselsättningsproblem, där människorna försvinner och deras bostäder då säljs till sommargäster så att det blir ett boendeförhållande under en kort tid, skall drabbas på det sättet att skattesatsen för kommunalskatten stiger som den har gjort. Det måste naturligtvis vara tillfredsställande för den som kommer ifrån en jäktad storstadsdjungel att kunna tillbringa ett par tre sommarmånader ute i sådana bygder. Dessa förhållanden slår givetvis mycket olika i olika delar av landet och i olika län, I mitt län, Kristianstads län, har vi ett typiskt förhållande. Vi har en kustremsa från Österlen och upp förbi Åhus, och även på den västra sidan vid Ängelholm och Skälderviken, som är mycket attraktiv ur boendesynpunkt. Även i andra delar av länet med t.ex. vackra skogsområden, där det har varit en typisk bebyggelse med småbrukare, läggs den ursprungliga verksamheten ned och det blir ingenting annat än fritidskommuner. Nu finns det kanske ett motargument, och det är att vi efter 1973 har en annan kommunsammansättning än vad vi har nu, Men det blir ingen rättvisa ändå enligt vårt sätt att se. Många av dessa nya kommuner blir i alla fall ganska små där det inte finns någon ordentlig storstad eller tätort som ett underlag för beskattning av den nya kommunen, Det skulle vara djupt beklagligt om det skapades ett mindre gott förhållande mellan åretruntboende och sommargästerna därför att man av den fasta befolkningen tvingas ta ut en oskäligt hög skatt. I vår motion nr 589 har vi föreslagit en omfördelning av kommunalskatten så att den motsvarar den del av året som man bor i respektive kommun. Detta får givetvis inte innebära någon hårdare beskattning av de sommarboende människorna ute i bygderna, utan här är det endast fråga om en omfördelning som borde hälsas med tillfredsställelse av alla. Åberopande vad vi har framfört i motionen, där vi hemställer att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär en utredning om förhållandet vid beskattningen mellan fritidskommun och hemortskommun, ber jag, herr talman, att få yrka bifall till motionen 589.

Herr talman! Herr Norrby inledde sitt anförande med att peka på den totala brist på förståelse som utskottet har visat detta problem. Då måste jag påminna om att de moderata ledamöterna har ett särskilt yttrande till skatteutskottets betänkande. Där har vi framhållit att det för vissa kommuner kan uppstå stora problem på grund av den alltmer tilltagande fritidsaktiviteten. Som herr Komstedt påpekade har vi vid kusterna många kommuner som sommartid kan mångdubbla sin befolkning.

Vi kunde senast i fredags kväll i TV konstatera hur Lysekils myndigheter uppvaktat de statliga myndigheterna för att få fram några bestämmelser om hur man fick ställa upp husvagnar. Det finns nämligen i dag inte några sådan uppgifter, inga fasta normer. Jag anser att de kommuner som berörs i sådana här fall kan i dag inte täcka de utgifter som de åsamkas, inte minst med tanke på de ökade krav på renhållning som finns, Nu kommer vi ju aldrig ifrån att på sikt måste dessa problem lösas på ett för alla parter tillfredsställande sätt. Och det är möjligt att de tankegångar som herr Carlshamre m.fl. har utvecklat i motionen 589, bl.a. med hänvisning till hur man löser problemet i Danmark för närvarande, så småningom får en ökad aktualitet. Jag har, herr talman, inget yrkande,

Herr talman! Utskottet har ju varit enigt om att avstyrka motionerna, Jag kan säga att skatteutskottet något har skärpt inställningen i jämförelse med det tidigare bevillningsutskottet, som 1969 avstyrkte liknande motioner. Men jag vill inte hålla med herr Norrby i Åkersberga om att det skulle innebära någon bristande förståelse för det här problemet. Man kan ju ha full förståelse för ett problem men efter ingående prövning ändå komma fram till att man inte anser att åtgärder är nödvändiga. Att utskottet faktiskt skärpt attityden i år beror särskilt på ett par nya omständigheter. Det nya som har inträffat är att taxeringsnivån för fritidshus genomsnittligt höjts med inte mindre än 63,3 procent vid taxering upp till 100 000 kronor. Det betyder en intäktsökning för kommunerna som enligt vår bedömning ger mera än vad herr Norrby m., fl. anger i motionen, Nu säger herr Norrby att det där påståendet finns det ingen beräkning bakom. Det gör det visst det, och det är lätt att konstatera att det förhåller sig så som utskottet skriver. Och i utpräglade fritidskommuner torde intäktshöjningen vara ännu större. En annan förändring som bör uppmärksammas är att kommunalskatten inte längre är avdragsgill vid den statliga taxeringen. Därmed blir det en ytterligare skärpning på dessa fritidsboende — det måste man också ta i beaktande. Vidare kvarstår det faktum att kommunerna bör ha möjligheter att kompensera sig för kostnader genom taxor och olika avgifter. Och man kan väl ändå säga, som vi gör i skatteutskottets betänkande, att fritidskommunerna i allmänhet har möjligheter att erhålla intäkter av de fritidsboende som täcker kostnaderna för fritidsbebyggelsen. Till detta kommer att det bildats nya kommunblock och att det kommer att bildas ännu fler.

Detta är obestridligt, men det verkar som om man menar att det bara är utgifter.

Det kan alltså inte vara enbart nackdelar, I så fall skulle väl inte kommunerna, som nu sker, planera fritidsområden för att med dem locka till sig stora mängder turister, Då skulle man be Gud bevara sig för att någon slog sig ned i fritidshus i bygden. Nej, det går inte till på det sättet. Hur som helst så kvarstår de tidigare motiveringarna, och nya har tillkommit. Vi har diskuterat dessa frågor ingående i utskottet, och då har ledamöterna där — vi har både ledamöter som äger fritidshus och ledamöter som inte äger sådana — förklarat att kommunerna tar ut avgifter för vägar, elektrisk belysning, vatten osv. Där finns det sålunda möjligheter att ta in pengar. Och med den nya kommunblocksbildningen förändrar sig problemet ganska mycket. Herr talman! Jag skall inte hålla något längre anförande utan ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Utskottets ordförande ägnade sig här åt en stunds högläsning ur utskottets betänkande och påstod bl. a, att en nyhet för i år som påverkat utskottets ställningstagande är att taxeringsnivån har höjts. För att bevisa detta har man till utskottets betänkande fogat en kopia av den bilaga som fanns med till bevillningsutskottets utlåtande i motsvarande ärende förra året. Det var alltså inte något nytt för i år, herr Nr 79 Brandt! Torsdagen den Sedan har den omständigheten att kommunalskatten inte längre är 6 maj 1971 avdragsgill vid den statliga beskattningen inte ett dugg med fritidsbosättningskommunens intäkter att göra. Det är helt irrelevant när vi diskuterar — Fördelning av denna sakfråga. Däremot påverkar det naturligtvis skattebetalarens kommunalskatt situation, men den är ju invävd i en skattereform och kan därför inte Mellan hemortsbehandlas som ett särproblem.

Erfarenheterna från två stora nybildade kommuner i Stockholms län pekar inte alls i den riktning som herr Brandt antydde. Sedan talade herr Brandt om att servicenäringarna i värdkommunen får ett uppsving. Ja, visst får de det — under säsong. Och de säsongproblem som dessa serviceföretag har är av sådan storleksordning att de starkt påverkar lönsamheten. Den som bor i en kommun med mycket omfattande fritidsbebyggelse vet vilka serviceförsämringar som toppbelastningen sommartid innebär, Herr talman! Jag kan inte se att utskottets ordförande har anfört några väsentliga synpunkter utöver dem som finns i utskottsbetänkandet, och jag vidhåller att jag tycker att de synpunkterna är ganska dåligt underbyggda, Vad utskottets ordförande här sade jävar enligt min mening inte den uppfattningen.
Herr talman! Jag tycker inte att det var några speciellt starka argument som utskottets ordförande här anförde, Den som argumenterar så vet ingenting om kommunernas sammansättning. I den del av landet som jag kommer ifrån har vi ett block som efter sammanslagningen kommer att bestå av 14 000 personer och ett annat block med 23 000 invånare, och det är väl ändå inte några speciellt stora kommunblock. De kommer definitivt inte att kunna räknas till de större kommunerna, Och husen i de bygderna köps upp av folk från den västra regionen i Skåne, Många köpare kommer också från Stockholmsregionen. Jag tror inte heller att det håller att näringarna på orten får så mycket stöd. Med den utveckling bilismen genomgått har man ofta med sig ”skaffningen”, som någon uttryckte det, från den ort man kommer, där har man tillgång till stora varuhus och kan alltså få ett annat pris på de livsmedel man köper än man kan få av bygdehandlaren som tvingas hålla ett högre pris på grund av ett sämre kundunderlag. När det gäller den nya taxeringen vill jag säga att vad vi är ute efter är inte att man skall beskatta individen sonsådan ytterligare för att han har ett fritidshus, utan det är fråga om en omfördelning på grund av att han
Herr talman! Då återstår bara att förklara fenomenet att utskottet är enigt och att ingen enda har kommit på idén att tillstyrka någon motion.

Fru talman! Herr Björk i Gävle har frågat mig om jag är beredd att lämna min principiella syn på ytterligare reglering av älvar med beaktande av planerad utveckling på kärnkraftens område och med beaktande av miljövårdsaspekterna. Det svenska kraftsystemet har hittills varit baserat på vattenkraft. Produktionskapaciteten hos den i dag utbyggda vattenkraften uppgår till ca 53 miljarder kilowattimmar per år under år med normal vattentillrinning. Detta motsvarar ca 80 procent av den nuvarande förbrukningen av elkraft. Den praktiskt utbyggnadsbara vattenkraften i landet uppskattas för närvarande till totalt ca 85 miljarder kilowattimmar per år. Det skulle således återstå att bygga ut vattenkraft motsvarande ca 30 miljarder kilowattimmar. Jag vill emellertid erinra om mitt uttalande i årets statsverksproposition angående utnyttjandet av de outbyggda vattenkrafttillgångarna i landet. Därav framgår bl.a. att tre av de fyra större älvar i övre Norrland, som ännu inte tagits i anspråk för kraftändamål, nämligen Vindelälven, Pite älv och Torne älv, ansetts ha så stort värde från naturvårdssynpunkt att de bör undantas från utbyggnad. Vattenkrafttillgångarna i dessa älvar representerar tillsammans en kraftproduktion om drygt 11 miljarder kilowattimmar per år. Vidare kan jag nämna att statens vattenfallsverk av hänsyn till naturvården utfäst sig att avstå från utbyggnad av vattenkrafttillgångar motsvarande 3,5 miljarder kilowattimmar i Lule älv, Skellefte älv, Ume älv, Ångermanälven och Indalsälven. Mot bakgrund bl.a. av nämnda undantag från utbyggnad torde enligt kraftföretagens egna bedömningar omfattningen av återstående vattenkraftutbyggnader inte komma att överstiga 10 miljarder kilowattimmar. Härutöver kan vissa kraftutbyggnader bli aktualiserade av sysselsättningsskäl, och slutligen finns möjligheten att genom utvidgade regleringar öka effektuttagen i redan utnyttjade älvar. Med det ökade behov av elkraft som förutses i prognoserna för de närmaste tio åren står det klart att huvuddelen av erforderliga energitillskott måste tillgodoses med andra kraftslag än vattenkraft. Atomkraftverken kommer därvid att spela en allt större roll för produktionen av Av tekniska och ekonomiska skäl bör de stora atomkraftaggregaten drivas med full effekt under så lång tid av året som möjligt. Förbrukningen av elkraft uppvisar emellertid stora variationer under året, under veckan och under dygnet. För att kraftsystemet i varje ögonblick skall kunna producera den effekt som svarar mot belastningen måste atomkraftverkens basproduktion kompletteras med andra mera lättreglerade kraftkällor. Efter hand som elförbrukningen ökar växer också behovet av sådan lättreglerad maskineffekt. Vattenkraftens goda reglerbarhet och driftsäkerhet gör den speciellt lämpad både för detta ändamål och som effektreserv vid plötsliga haverier på stora värmekraftaggregat. Det är således en felaktig uppfattning att, som interpellanten antyder, tillkomsten av atomkraftverk skulle göra andra slag av kraftverksutbyggnader överflödiga. Det är tvärtom så, att atomkraftens växande andel av den framtida kraftproduktionen kommer att medföra ett ökat behov av effekt från andra kraftkällor under högbelastningstid. Som jag nyss sagt är vattenkraften mycket lämplig som en sådan kompletterande kraftkälla. Såväl tekniska som kraftekonomiska skäl talar för ett ökat utnyttjande av årsoch korttidsregleringar och fortsatta utbyggnader i redan reglerade älvar. Självfallet måste dessa utbyggnader bedömas med hänsyn till deras inverkan på den kringliggande miljön. Denna inställning har också klart markerats i årets statsverksproposition. Jag vill i detta sammanhang erinra om att rätten att förfoga över vattentillgångarna i vårt land i princip tillkommer ägaren. När det gäller byggande i vatten eller reglering av vattendrag krävs emellertid tillstånd av vattendomstol som har att bedöma företagets nyttooch skadeverkningar i enlighet med tillåtlighetsreglerna i gällande vattenlag. Tyngdpunkten i den vattenrättsliga prövningen ligger således hos vattendomstolarna. Kungl. Maj:ts möjligheter att ingripa är för närvarande begränsade till strömfall, som staten äger och för vilkas utnyttjande anslag måste begäras, eller till vattenregleringsföretag där regleringens inverkan på vattnets avrinning är av synnerlig omfattning. Vattenlagen är för närvarande föremål för en genomgripande översyn. Bl. a. har lagens bestämmelser till skydd mot miljöförstörelse kritiserats som otillräckliga. Vattenlagsutredningen har därför att särskilt uppmärksamma denna fråga och utforma tillåtlighetsreglerna så att naturvårdssynpunkterna blir skäligt beaktade i konkurrensen med andra berättigade samhällsintressen, Jag behöver knappast påpeka att det här är fråga om mycket besvärliga avvägningsproblem, och förslag i denna del är inte att vänta ännu på några år. Regeringen har därför funnit det motiverat att redan nu föreslå vissa provisoriska ändringar inom ramen för gällande vattenlagstiftning. Förslagen, som väckts av vattenlagsutredningen, innebär bl.a. att Kungl. Maj:ts prövningsrätt utvidgas till att omfatta alla företag — både vattenregleringar och kraftverksbyggen — av betydande omfattning eller ingripande beskaffenhet. Proposition i denna del har nyligen avlåtits till riksdagen. Om riksdagen antar denna reform kommer Kungl. Maj:t att förfoga över ett instrument som gör det möjligt att i större utsträckning än nu pröva tillåtligheten av vattenkraftutbyggnader och därvid bevaka väsentliga samhällsintressen, däribland naturvårdsintressena. Och detta oavsett om utbyggnaderna sker i offentlig eller privat regi.

Fru talman! Jag ber att få tacka industriminister Wickman för svaret på min interpellation. Att jag ställde min fråga var betingat av ett aktuellt fall av planerad kraftverksutbyggnad vid Söderfors i Dalälven. Sedan min interpellation inlämnades i januari har frågan delvis kommit i ett nytt läge genom att vattenöverdomstolen i dagarna prövat fallet. Dom har dock ännu inte avkunnats. Söderforsfallet är ett intressant exempel, då man genom en eventuell utbyggnad av kraftverk ställer stora naturoch fritidsvärden på spel. För de värdena har jag utförligare redogjort i min interpellation. En sak som kan synas egendomlig är att det i de planer för kraftverkslokalisering, som gavs ut i juni 1970 av centrala driftsledningen och som avser de projekt som skall byggas ut under 1970-talet, inte har räknats med något kraftverk i Söderfors. I sitt svar hänvisar herr Wickman till årets statsverksproposition då det gäller vilka älvar som inte skall tas i anspråk för utbyggnad. Betyder det då att alla de älvar som av någon anledning råkat få ett kraftverk är att betrakta som redan förstörda? Betyder det att dessa älvar på något sätt är mindre värda ur naturvårdsoch miljösynpunkt? På s. 6 i den bilaga till årets statsverksproposition som behandlar dessa ärenden står det också — om jag har tytt det rätt — att det är önskvärt att man får fram så stora produktionsenheter att en effektiv och rationell energiförsörjning erhålles på längre sikt. Jag vill då fråga statsrådet Wickman om en fortsatt utbyggnad av kraftverk av typ Söderfors, som beräknas få en effekt på mellan 10 och 20 MW, fyller de krav som herr Wickman ställer upp i propositionen. En annan fråga som man ställer sig är ju om det kan vara ur samhällets synpunkt rimligt att man låter vissa bolag bygga ut kraftverk, som till stor del i första hand tar sikte på bolagets egna önskemål i fråga om kraft, och inte gör en samhällsavvägning i stort. Det vore intressant att få besked på den punkten. Vi får ju senare i veckan en diskussion om Kaitum och Ritsem, men jag tycker nog att herr Wickmans inställning även till dessa frågor ganska klart framgår av hans interpellationssvar här i dag. Jag är också glad för den översyn av vattenlagen som för närvarande sker. Jag tycker att den är värdefull. Jag har genom min interpellation velat fästa statsrådets uppmärksamhet på dessa frågor samtidigt som jag från regeringen efterlyser ett ökat hänsynstagande till de stora naturvärden som står på spel. Den miljö som oreglerade älvar utgör är viktig och bör så långt som möjligt skyddas från onödig exploatering. Det finns väl också skäl att förmoda att en förbättring av atomkraftverkens driftsäkerhet skulle kunna innebära en bättre grund för snabbare utveckling av sådana kraftverk. Därigenom kan kanske även denna typ av kraftproduktion bli konkurrenskraftig utan att man fördenskull i onödan äventyrar den miljö som finns i närheten.

Fru talman! Det är riktigt att herr Björk i Gävle i sin interpellation rätt utförligt uppehöll sig just vid kraftverket i Söderfors. Men samtidigt var den fråga han riktade till mig inte en fråga om min inställning till detta speciella kraftverksbygge, utan det var en principiell fråga om hur jag ser på avvägningen mellan vattenkraft och andra kraftkällor. Det vore väl också fel av mig att gå in på detta enskilda ärende. Jag har ingen anledning att i det här sammanhanget argumentera vare sig för eller emot just den kraftverksutbyggnaden. Jag vill bara erinra om att frågan behandlats i enlighet med den lagstiftning som gäller i vårt land. Som herr Björk påpekade, är frågan nu uppe i vattenöverdomstolen, efter överklagande av enskilda sakägare, dock icke av kammarkollegiet eller indirekt naturvårdsverket. Jag tycker att det är bättre att Stora Kopparberg framför argumenten för kraftverksutbyggnaden. Men att den ger en begränsad effekt, herr Björk, kan inte i och för sig anföras mot utbyggnaden. Vi kan inte basera vår kraftproduktion uteslutande på de mycket stora stationer som vi vet kommer att uppföras. Det finns starka miljöskäl och ekonomiska skäl för att koncentrera atomkraftverken till stora stationer, och sådana planeras nu i Ringhals, i Forsmark och i Oskarshamn, för att ta tre aktuella exempel. Men just förekomsten av dessa mycket stora enheter ökar behovet av lättreglerade anläggningar, och vattenkraften är därvid det bästa sättet att möta toppbelastningar i konsumtionen. Alternativen är som bekant gasturbiner och oljeeldade kraftverk. Det är självklart att det måste göras en avvägning mellan olika samhällsintressen, av vilka en ekonomisk kraftförsörjning är ett och miljösynpunkten ett annat. Hur vi handlar vid den konkreta avvägningen kan man inte säga annat än efter analys av det enskilda fallet.

Den bär dessutom, vilket det kan vara skäl att understryka, i högre grad än de andra kraftkällorna också de indirekta kostnaderna. Vattenkraften bär de indirekta kostnaderna dels genom de relativt långt utvecklade ersättningsprinciperna i vattenlagen, dels genom att en regleringsavgift uttas som ersättning för utnyttjande av en gemensam naturresurs. Jämför behandlingen av vattenkraften i det avseendet med den behandling som oljekraften och oljeenergin över huvud taget är föremål för i vårt samhälle och jag är helt övertygad om att en sådan jämförelse måste — icke minst ur miljösynpunkt — utfalla till vattenkraftens fördel.
Fru talman!

örn Om antidumping Överläggningen var härmed slutad. avgift till skydd för svensk trädgårdsodling
Fru talman! Fru Olsson i Helsingborg har frågat mig om jag vill medverka till att svensk trädgårdsodling får ett skydd genom en antidumpingavgift, liknande den som införts i England. Jag har i början av innevarande år uppdragit åt trädgårdsnäringsutredningen att utreda frågan om åtgärder till skydd mot sådan import av trädgårdsprodukter som sker till onormalt låga priser och därigenom stör den svenska marknaden. Detta uppdrag har jag givit med anledning bl.a. av en skrivelse från Sveriges handelsträdgårdsmästareförbund och remissyttranden som avgivits häröver. Innan jag sett resultatet av utredningen är jag inte beredd ta ställning till enskilda marknadsskyddande åtgärder. Allmänt vill jag tillfoga att förutsättningarna för att införa antidumpingoch utjämningstullar är noggrant reglerade genom internationella bestämmelser inom ramen för det allmänna tulloch handelsavtalet . Genom vår anslutning till GATT är vi bundna av dessa regler. Bl. a. gäller som en viktig förutsättning att dumpad eller subventionerad import bevisligen måste förorsaka väsentlig skada för flertalet inhemska tillverkare för att dylika avgifter eller tullar skall vara tillåtna. I det engelska fallet som omnämns av interpellanten förhöll det sig så att de brittiska myndigheterna i anledning av klagomål om dumping av gurka från Rumänien år 1970 införde en provisorisk avgift men då det inte kunde konstateras att näringen förorsakats skada avskaffades den extra avgiften efter kort tid och erlagda avgifter restituerades.

Fru talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret på min interpellation. Tyvärr måste jag konstatera att det inte är helt positivt för den hårt trängda svenska trädgårdsnäringen. Att en utredning kommer till stånd är givetvis ett steg i rätt riktning, som jag tacksamt noterar, men jag hoppas att herr jordbruksministern låter påskynda denna utredning, ty när dumpingtendenser gör sig gällande på grönsaksmarknaden är snabba åtgärder önskvärda. Därför menar jag att en tillfällig importavgift som vid behov kunde träda i kraft är nödvändig. I GATT-avtalet tillåts en sådan avgift, när det egna landets tillverkare eller odlare genom subventionerad import lider väsentlig skada. När jag i interpellationen frågade herr statsrådet Bengtsson om möjligheterna till ett antidumpingskydd liknande det i England, gjorde jag det mot bakgrunden av de uppgifter som jag fått om verkan av detta skydd. The National Farmers” Union i London har skrivit att man den 11 maj 1970 lyckades få regeringen i England att införa en tillfällig antidumpingavgift av 2 pund sterling per cwt på växthusgurka och att effekten på marknadspriserna blev ögonblicklig. Från att det varit ett stort gap mellan priserna på inhemsk och importerad vara blev skillnaden efter avgiftens införande minimal. Herr statsrådet säger nu att denna avgift avskaffades efter en kort tid. Men då betyder ju detta att blotta vetskapen om att en sådan avgift finns och vid behov snabbt kan sättas in avhåller exportländerna från att tillgripa dumping. Jag anser att det vore synnerligen värdefullt för svensk trädgårdsnäring om bestämmelser till skydd för odlingen infördes för att vid behov omedelbart kunna träda i kraft. Jag är ingen motståndare till import som är avpassad efter vårt behov och där importpriset är angivet på införselhandlingarna. Vi har ett produktionsunderskott här i landet under vissa årstider och måste således importera. För konsumenterna kan det även vara fördelaktigt med en sund konkurrens.

En sådan störning i den normala marknadsbilden skapar stora svårigheter inte bara för producenterna utan även för distributionen och ger dessutom sällan några fördelar för konsumenterna. Detaljhandeln har inga möjligheter att följa med i den ryckighet i prisbildningen som blir följden. Såsom jag framhållit i interpellationen har denna import stadigt ökat. Som exempel kan nämnas att importen av växthusgurka från Rumänien 1968 var endast 37 ton; 1970 hade importen ökat till 677 ton. Från Bulgarien fick vi 1968 137 ton gurka; 1970 fick vi 435 ton. Tendensen innevarande år pekar på en ytterligare ökning av importen från de statsägda företagen i öststaterna. I och för sig är kvantiterna ännu inte så stora, om man jämför med t.ex. Holland, som 1970 exporterade 7 300 ton gurka till Sverige. Men det som skapar svårigheterna för svensk odling är den konsignationsförsäljning som tillåts äga rum. Trots omfattande rationaliseringar och specialiseringar samt samlade försäljningsutbud och produktionsplanering har de svenska odlarna inga möjligheter att bemästra den situation som i och med detta uppstår. Konsumtionen av grönsaker inom värt land ökar med 7 procent per år, vilket borde betyda att svensk trädgårdsnäring skulle ha goda utvecklingsmöjligheter. Trots detta är det i dag tyvärr så att den svenska odlingens andel av marknaden under de senaste åren hållit sig i stort sett oförändrad. Det har inträffat en stagnation i växthusbyggandet, beroende på att unga odlare under nuvarande förhållanden helt enkelt inte vågar satsa på något så osäkert som svensk trädgårdsnäring. Och äldre odlare saknar oftast kapital till att bygga ut. För att bibehålla vår nuvarande andel av marknaden borde vi bygga mellan 30000 och 40 000 kvadratmeter växthus, utöver den ersättningsbyggnation som behövs för att upprätthålla vår produktionskapacitet. Det är en farlig tendens om vi trots ökad konsumtion låter den svenska produktionen sjunka — ytterst allvarlig inte minst från beredskapssynpunkt. I årets statsverksproposition har finansministern framhållit betydelsen av den prouktion som konkurrerar med importen. Till denna produktion bör räknas, menar jag, inte bara rena industriprodukter utan även produkter från svensk trädgårdsnäring, som är så viktiga för vår folkförsörjning vid en eventuell avspärrning. Med statsmakternas stöd måste förhindras att odlingen stagnerar och slutligen slås ut. Till sist kan jag nämna att det ingalunda är endast odlare i Sverige och England som oroats av de dumpingtendenser som gör sig gällande på grönsaksmarknadsområdet. Även Holland har haft känning av dessa, och landet har hos EEC-kommissionen begärt dels att importlicens bör krävas för import till EEC-marknaden, dels att importpriserna skall angivas på införselhandlingarna, dels slutligen att om importpriserna är under gällande marknadspriser inom EEC skall partiet icke få införas. Min förhoppning, fru talman, är därför att berörda departement noga följer utvecklingen och vidtager de åtgärder som är nödvändiga för att svensk trädgårdsnäring skall ha möjligheter att inte bara överleva utan även få en stabil och normal utveckling.

Fru talman! Som framgick av mitt svar är det inte så att det kommer en utredning till stånd på den här punkten, utan den har redan tillsatts och arbetar för fullt. Och den utredningen tillsatte jag efter samråd med vederbörande branschorganisation, som påtalade det här problemet. Att det inte är så lätt att utan vidare införa antidumpingavgift framgår med all önskvärd tydlighet av den omständigheten att britterna tvingades gå ifrån det systemet. Det är därför inte så där alldeles enkelt som det låter. Man får vara väldigt försiktig med sådana saker, och man skall kunna leda i bevis både att det är fråga om en dumping och att den skadar näringen. Vi kommer emellertid att noggrant följa den här frågan så snart utredningen har lagt material på mitt bord. Då kommer vi att i samråd med vederbörande branschorganisation diskutera vad vi skall vidta för åtgärder, om situationen är sådan att åtgärder är erforderliga. Man fick kanske av fru Olssons inlägg ett intryck av att vi inte på något sätt skyddar den svenska trädgårdsnäringen, och det är ju en litet felaktig bild. Vi har ändå ett gränsskydd för våra trädgårdsprodukter. Det är utformat med säsongstullar, dvs. rätt höga tullar då den svenska produktionen marknadsförs. Jag kan som exempel nämna att just på gurkor har vi en tull av ungefär 30 procent, och det är avsevärt mer än vad EEC har för att skydda sina grönsaksprodukter. Vi har alltså ett gränsskydd just med hänsyn till att vi vill skydda vår egen trädgårdsod När det gäller frukt, exempelvis äpplen och päron, har vi både ett system med säsongstullar och ett direkt importförbud under en viss period, då de svenska produkterna saluförs. Vi har alltså — jag vill gärna framhålla det för att man inte skall få intrycket att vi lämnar vår trädgårdsnäring vind för våg — ett tullskydd som i många stycken avsevärt överstiger det tullskydd som EEC-länderna ger sin trädgårdsnäring. Men på den speciella fråga som fru Olsson har ställt till mig — om jag är beredd att införa ett skydd liknande det som engelsmännen infört — måste jag svara att det är jag inte. Engelsmännens skydd var ju inget effektivt skydd. Vi söker alltså efter andra åtgärder, och jag hoppas att utredningen skall kunna ge oss vägledning på den punkten så fort som möjligt.

Fru talman! Herr Gernandt har frågat mig om jag är beredd att medverka till erforderlig utredning i syfte att lämplig kanal inom medborgarbandet snarast får disponeras för trafiksäkerhetsmeddelanden med fasta och mobila privatradiostationer. Det s.k. privatradiobandet eller medborgarbandet innehåller frekvenser kring 27 MHz. På privatradiobandet kan användas relativt billiga radiosändare för vilka räckvidden är högst ett par mil. Bandet är enligt internationella överenskommelser upplåtet för industriella, vetenskapliga och medicinska högfrekvensapparater. Införandet av privatradio i Sverige och upplåtandet av frekvenser för denna har därför från televerkets sida skett med det klara förbehållet att störningar från högfrekvensapparater måste tolereras. Televerket har meddelat ca 30 000 tillstånd för sändning på privatradiobandet. Av dessa är ca 10 000 avsedda för småbåtar. Televerket har upplåtit två kanaler inom privatradiobandet för sjösäkerhetstjänst. Bevakning sker genom sjöfartsverkets försorg. Trafikförhållandena på privatradiobandet med hög beläggning och dålig trafikdisciplin har emellertid lett till att många båtägare övergått till att abonnera på radioutrustning från televerket. Denna utrustning, som är relativt dyrbar och avsedd för andra frekvenser än privatradiobandet, är ansluten till kustradiostationerna, På detta sätt får man dygnetruntpassning, störningsfrihet och anslutning till det allmänna telefonnätet, vilket ger pålitligare sjösäkerhetstjänst. Herr Gernandt vill ha en särskild kanal på privatradiobandet reserverad för vägsäkerhetstjänst för att utnyttja den kommunikationsreserv i form av privatradiosändare som finns på land. Bortsett från de angivna besvärande störningsförhållandena finns det i och för sig inget tekniskt hinder för televerket att reservera en kanal på privatradiobandet för detta ändamål. Det bör emellertid beaktas, att förutsättningen för att en radiotjänst för vägsäkerhet skall fylla sin funktion är att ständig passning av mottagarna är anordnad. Härvidlag anser jag det knappast realistiskt att tro att en kontinuerlig dygnetruntpassning skall kunna ombesörjas genom frivilliga insatser av organisationer eller enskilda. Det är naturligtvis angeläget att utnyttja alla rimliga möjligheter att underlätta rapporteringen av inträffade olyckor på vägen, och olika förbättringar övervägs kontinuerligt. Jag vill erinra om det nu pågående försöket med hjälptelefoner på motorvägen Malmö—Lund. Försöksverksamheten kom till efter ett samarbete mellan rikspolisstyrelsen, vägverket och trafiksäkerhetsverket. Det är ännu för tidigt att yttra sig om en framtida utbyggnad av systemet med hjälptelefoner längs vägarna, men enligt vad jag erfarit har den hittillsvarande försöksverksamheten gett positiva erfarenheter. Samhällets räddningstjänst — vari inbegrips larmning av polis, ambulans m. m, — utreds för närvarande av räddningstjänstutredningen, som enligt vad jag erfarit inom kort kommer att överlämna sitt betänkande. I avvaktan på detta och med hänsyn till övriga nämnda faktorer är jag inte beredd att nu förorda en särskild utredning.

Fru talman! Det står egentligen i svaret så mycket positiva saker, om man plockar ut bara dem, att jag inte tyckt mig behöva något manuskript, utan det jag tänker säga får komma litet mera ur hjärtat. Människor i allmänhet vet ytterst litet om denna privatradioverksamhet. Det är egentligen bara de som har privatradio själva som förstått att uppskatta värdet av den. Därutöver är det ett fåtal människor på televerket som tycker illa om viss användning av privatradion, nämligen då privatradion missbrukas till onödigt prat. Det är väl egentligen bara så att vissa människor inte är disciplinerade nog att utnyttja denna kommunikationsmöjlighet på rätt sätt, som gör att televerket är litet kärvt när det gäller att släppa till den här kanalen för vägtrafik. Jag tycker mig ha märkt att när man talar med enskilda personer — jag tror att det skulle gälla också om man fick tillfälle att prata i lugn och ro med kommunikationsministern — finns det ingen som direkt kan säga någonting emot tanken att vi skall försöka underlätta rapportering, varning och annat på vägen förekommande med den kommunikationsreserv som privatradioutrustningarna utgör. Men när ärendet kommer till televerket är man som sagt litet kärv och besvärlig. Från televerkets sida har sagts att man inte har någonting emot att utnyttja den här möjligheten, under förutsättning att det finns en tillförlitlig organisation bakom det hela, som svarar för trafikdisciplinen och ser till att det finns en ständig passning dygnet runt — ungefär som sjöfartsverket genom lotsarna och vad det nu mer kan vara — svarar för en passning på sjökanalerna längs kusterna. Men då kan man undra om det är absolut nödvändigt att man, i varje fall i ett inledningsskede, har en garanterad passning dygnet runt. Ja, säger kommunikationsministern! Ja, det är klart att om alla människor stödjer sin vägtrafiksäkerhet på just att detta skall fungera 100-procentigt, så är det nödvändigt. Men att på en gång kunna bygga upp en så fullständig utrustning måste ju vara nära nog lika svårt som att få TV att täcka hela landet. Här betalar människor nu licens för TV och har mycket dåliga mottagningsförhållanden på vissa håll. Det är för all del ingen säkerhetshistoria, men det visar att man bygger inte upp ett TV eller radionät så där på en gång heller. Medlemmarna i de klubbar som finns på området och som är sammanslutna i en riksorganisation är ju mycket seriöst tänkande och intresserade människor. De har kunnat bidra till en intern statistik som visar att privatradioverksamheten verkligen har gjort nytta i landet och räddat liv. Den statistiken kan inte televerket göra, för televerket nås aldrig av dessa positiva rapporter. Den lokala polisen känner till de fall där man genom rapportering på privatradio har kunnat komma snabbare till platsen, där man har fått hjälp med spaning och där man på andra vis kunnat utnyttja den här kommunikationsreserven. Man börjar också på olika håll mer och mer försöka ge handikappade hjälp — inte bara handikappade som kör fordon utan handikappade som inte finner så stor underhållning i de vanliga TV och radioprogrammen utan vill ha litet andra kontakter, litet mer personliga kontakter. Att använda privatradiosystemet är ju mycket billigare än att satsa på amatörradio, som är mera kvalitetskrävande både personellt och tekniskt. Kommunikationsministern säger att det finns ”i och för sig inget tekniskt hinder för televerket att reservera en kanal på privatradiobandet för detta ändamål”. Då är vi ju en bra bit på väg! Jag villegentligen inte debattera i det här ämnet, utan jag tycker att vi, alla positivt inställda krafter, skall försöka bidra till att klara av den här trafikhjälpsfrågan. Kommunikationsministern har vidare sagt: ”Det är naturligtvis angeläget att utnyttja alla rimliga möjligheter att underlätta rapporteringen av inträffade olyckor på vägen — — —.” Det är också positivt. Som bilist åker man ju ibland förbi någon bil som man ser skymta i mörkret, liggande i dikeskanten, och man vet inte om man skall stanna och se efter ifall det är en bil som nyligen har åkt av vägen eller ifall det möjligen är en som har legat där länge. Det är svårt att vända på vägarna — det ligger bilar i kö framför och bakom — och så blir det inte mer än att man växlar några ord inne i bilen om vad det kunde vara. Hade man haft privatradio— och en legal kanal att fråga på — kunde man ha givit en upplysning om att det ligger en bil vid sidan av vägen, och den som tar emot meddelandet kunde i så fall avgöra om det är en bil som legat där länge, på basis av tidigare påpekanden om saken. Eller ta det fallet att man ser en människa liggande vid vägkanten och någon står och vinkar. Det är mörkt och man är ensam på en lång vägsträcka. Man vill stanna för att hjälpa till men är osäker om det är ett olycksfall eller om det — i dessa tider av brott — kanske är någon som har arrangerat det hela för att kunna få en bil att färdas vidare med. Då vore det skönt om man kunde utnyttja privatradion för att rapportera till en basstation i närheten att där finns en eller flera personer på vägen och att situationen är så och så. Då kan man ju koppla in polisen på saken eller skaffa hjälp på annat sätt. Eftersom kommunikationsministern också är chef för vägverket undrar jag hur man där — eller på trafiksäkerhetsverket — ställer sig till denna extra hjälp från intresserade medborgare. Jag vet inte om kommunikationsministern har frågat vederbörande i de verken, eller om det bara är televerket som har tillfrågats i detta fall. Jag kanske får be kommunikationsministern att säga några ord om den saken. När man nu försöker att hjälpa till i räddningsarbete av något slag, så gör man det givetvis med den privatradio man har, även om det känns fel att man skall begå brott mot förordningarna för att kunna hjälpa samhället eller hjälpa en människa i nöd. Därför vill vi ha en legal kanal för den saken. Men tills vidare får vi väl nöja oss med de möjligheter vi har nu, ty nöden har ju ingen lag. För att tillvarata tiden här på bästa sätt vill jag sluta med en uppmaning till kommunikationsministern: Var nu snäll och säg något positivt om denna fråga, så att vi så snart som möjligt får en sådan trafikhjälpsanordning som jag här har talat för.

Fru talman! Jag vill inleda med att säga att jag inte i något avseende har ifrågasatt det seriösa i det arbete som bedrivs av Svenska privatradioförbundet. Jag vill genast ha sagt det. Men det förändrar ingenting i de huvudinvändningar som jag har gjort i mitt interpellationssvar mot den av herr Gernandt tilltänkta åtgärden. Vidare finner jag det angeläget att framhålla, att möjligheterna att slå larm om en trafikolycka redan nu är stora, om vi ser på saken litet vid sidan om vad vi nu diskuterar. Jag skall inte gå in på några detaljer när det gäller de anordningar som där står till buds; herr Gernandt känner säkert till dem lika bra som jag. Det räcker med att jag hänvisar till bensinstationerna, telefontätheten, de telefonhytter som televerket har satt upp utefter många vägar osv. Det finns alltså vid sidan av det som vi nu diskuterar relativt sett och i växande grad en service på detta område. I många stycken har jag varit positiv i mitt svar, sade herr Gernandt. Ja, jag har sagt att det är angeläget att utnyttja alla rimliga möjligheter för att underlätta rapporteringen av inträffade olyckor på vägarna, och vi skall kontinuerligt se över de möjligheterna och försöka införa förbättringar. Men nu gäller det ju den direkta fråga som herr Gernandt har interpellerat om, och där är det så att jag för dagen inte är beredd att föreslå någon utredning.

Fru talman! Jag söker här febrilt efter någonting riktigt bra att säga för att samtliga herrar som sitter här och antecknar skall kunna gå hem till departementet och förklara att vi måste nog i alla fall göra något åt detta, ty hur det än är så bör det frivilliga engagemanget i samhället ha möjligheter att verka positivt, när det vill göra det. Det växer mer och mer hos allmänheten fram den inställningen att när det nu finns en sjöräddningskanal på radion, så bör det också finnas en landräddningskanal. Om man är rädd för att det på en sådan kanal skulle bli en del att förbättra transportförsörjningen på Gotland onödigt prat, så finns ju den möjligheten att upplåta en annan av privatradions kanaler till, låt oss kalla det så, en slaskkanal, där människor kan få prata av sig — raggarprat och annat som kan förekomma.

I förhoppning om detta får jag tacka kommunkationsministern för svaret på min interpellation.

Fru talman! Herr Hamrin har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att tillse att en tillfredsställande transportförsörjning upprätthålls på Gotland. Av interpellationen framgår att herr Hamrin närmast syftar på busstrafiken på Gotland. Det bör då framhållas, att den lokala trafiken inom kommunerna primärt är en kommunal uppgift. I detta ansvar ligger att genom trafikplanering tillse att alla möjligheter tas till vara att på ett så rationellt och samordnat sätt som möjligt tillgodose allmänhetens krav på en tillfredsställande transportförsörjning. Allmänt sett bör det finnas goda möjligheter — i det här fallet på Gotland — att genom en kommunal trafikplanering åstadkomma goda resultat i detta hänseende. En sådan planering bör innefatta samråd med olika intressenter — och då även med industrierna med hänsyn till deras persontransportbehov, med skolstyrelse, med länsarbetsnämnd, med posten och även med olika transportföretag. På det viset bör trafikbehoven bättre kunna samordnas med hänsyn bl.a. till tidsförskjutningar, skoltider, arbetstider, postturer och turplaner för företagen. Jag är övertygad om att man med en sådan planering kan på många sätt få en väsentligt bättre transportförsörjning och till relativt sett lägre transportpriser. Jag tror också, att efter en sådan samordning de ekonomiska förutsättningarna för exempelvis SJ att driva busstrafik på Gotland väsentligt kan förbättras. Enligt vad jag erfarit har det inom Gotlands kommun tillsatts en utredningskommitté, som ägnar sig åt kommunens busstrafikproblem. Man har därför all anledning räkna med att kommunen i en relativt nära framtid — som resultat av kommitténs arbete — skall få en bättre ordning i fråga om busstrafiken på ön.